Fru talman! Jag ber att till riksdagen få överlämna regeringens förslag till statsbudget för nästa budgetår.

Det omfattande och viktiga budgetarbetet inleds nu i riksdagen genom det budgetförslag som regeringen just överlämnat. Finansministern kommer nu att lämna kammarens ledamöter information om budgeten. Därefter får oppositionens företrädare komma till tals.
Fru talman! Regeringens finansplan och budget kommer att ge Sverige en ny start. Det är en politik för tillväxt och utveckling. Målet för regeringens ekonomiska politik är att bryta den ekonomiska stagnationen, att pressa ned arbetslösheten och att återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation med en stark ekonomi. Under större delen av 1980-talet försummades de drivkrafter i ekonomin som skapar välfärd. Välfärd är jobb, stigande inkomster, bra vård och omsorg, trygga pensioner, omsorg om det glömda Sverige. När basen för denna välfärd inte vårdas, riskeras själva välfärden. Det är därför vi nu har en stillastående ekonomi med utslagning av företag, massor av människor som förlorar jobbet, och ett ökande underskott i statens budget. Det är detta som vi nu ändrar på. 1992 blir ett tufft år. Ett av problemen är att de skyddade sektorerna i ekonomin har vuxit mycket snabbt medan de konkurrensutsatta har minskat. På 1950-talet var faktiskt över hälften av alla sysselsatta verksamma inom områden där det fanns internationell konkurrens. Nu är det mindre än 30 %. Enbart under de två senaste åren har över 100 000 industrijobb försvunnit. Så kan det inte fortsätta. Därför lägger vi om den ekonomiska politiken. Regeringens strategi bygger på att stimulera de krafter som skapar välstånd. Den tidigare nedvärderingen av företagsamhet skall bytas i sin motsats med tilltro till företagande och skapande. Vi kommer att göra det lönsamt att arbeta, spara och driva företag i Sverige. Den ekonomiska politiken ställs under de kommande två åren inför två huvuduppgifter. Den första är att öka tillväxt och utvecklingskraften i svensk ekonomi. Genom en politik som förbättrar förutsättningarna för arbete, sparande och företagande läggs grunden för stigande sysselsättning och ökande inkomster. Den andra huvuduppgiften är att säkra en varaktigt låg inflation. Det är bara en stram finanspolitik och en fast växelkurspolitik som ger utrymme för riktiga löneökningar som inte äts upp av pris och ränteökningar. Det är bara en växande låginflationsekonomi som kan föra Sverige in i EG. Fru talman! Det vi föreslår är en kombination av strategiska skattesänkningar och andra åtgärder för att gynna sparande, arbete och företagande och en stram utgiftspolitik som ger låg inflation och låg ränta. För att säkra en varaktigt låg inflation måste de offentliga utgifterna begränsas. Därför går vi vidare med den långsiktiga utgiftsstrategi som riksdagen lade fast i höstas. Den bygger på en bedömning av de långsiktiga utgiftstrenderna och utgiftsutrymmet samt en prioritering bland olika utgifter. Denna långsiktiga utgiftsstrategi bygger på insikten att det krävs strukturella förändringar. Vi slår fast tre principer för de strukturella förändringarna: Socialförsäkringssystemen skall för det första reformeras med utgångspunkt främst från önskemålet att stimulera arbete och sparande. Det är samma princip som låg till grund för skattereformen. Vi föreslår därför att de tre första dagarnas sänkta ersättning i sjukpenningförsäkringen ersätts med två karensdagar och ett högkostnadsskydd. Vi föreslår att tandvårdsförsäkringen görs om. Vi föreslår att man själv skall betala mer till sin arbetslöshetsförsäkring och att systemet med delpension avskaffas. Delpensionen avskaffas naturligtvis inte för dem som redan har delpension, utan bara för tillkommande. Om man vill gå tidigare i pension finns fortfarande förtidspension, om man är nedsliten eller sjuk, eller s.k. förtida uttag av folkpension. Flexibiliteten i pensionssystemet finns kvar men betalas inte av staten, dvs. andra, utan av var och en själv. Den andra principen i den långsiktiga utgiftspolitiken är att satsa på åtgärder som stimulerar näringslivets tillväxt i hela landet. Genom att hålla tillbaka t.ex. den kommunala konsumtionsökningen -- till i stort sett noll -- skapar vi utrymme för investeringar i infrastruktur, utbildning och forskning samt miljö. Därför föreslår vi t.ex. ökade anslag för upprustning av högskolan, fler platser inom högskolan och betydande ökningar av väg och järnvägsinvesteringarna. Vi föreslår att nedsättningen av de sociala avgifterna i delar av Norrland skall utvidgas till fler näringar och en större del av Norrlands inland, så att bättre förutsättningar skapas för företagsamheten där. Resultatet blir att de offentliga utgifterna för investeringar i bl.a. infrastrukturen ökar från 2,5 % till 3 % av BNP under nästa år. Det är en mycket stor ökning, och dessa investeringar är därmed större än underskottet i de offentliga finanserna. Den tredje principen är att vi inom den offentliga konsumtionen prioriterar utgifter för vård och omsorg. Vi tar bort en del bidrag till t.ex. fackliga organisationer och drar ner på bidragen till studieförbunden för att få möjlighet att genomföra förbättringar t.ex. för familjer som har barn med handikapp och för ensamstående föräldrar. Husläkarsystemet kommer att byggas ut. Vi omfördelar pengar från sjukpenningförsäkringen till själva sjukvården. Vi föreslår också att 1 miljard kronor årligen satsas på insatser för Baltikum och Öst och Centraleuropa utöver den procent av BNP som går till u-länderna. Tillämpningen av dessa tre principer betyder att vi har fått kontroll över de offentliga utgifterna. De ligger nominellt oförändrade, om man bortser från statsskuldsräntorna. Dessutom betyder tillämpningen av dessa principer i budgetförslaget att det sker stora omfördelningar inom ramen för nominellt oförändrade utgifter. Bortsett från utgifterna för arbetslöshetsersättningar som följer konjunkturen sjunker transfereringsutgifterna som andel av nationalinkomsten. Detta är en mycket viktig strukturell förändring i den svenska ekonomin. I stället ökar investeringarnas andel. Det är sammantaget en strukturförändring som kommer att vara av strategisk betydelse för möjligheterna att skapa jobb och en bättre framtid. En annan strategiskt viktig och strukturellt betydelsefull förändring som följer av förslagen i budgeten gäller sparandet. Det totala finansiella sparandet i ekonomin ökar, enligt de prognoser som föreligger. Det är samma sak som att säga att bytesbalansens underskott minskar. Vi bedömer att det under 1993 kommer att uppgå till mindre än 10 miljarder kronor, ungefär 0,6 % av BNP. Vi beräknar att handelsbalansen ger ett överskott nästa år på nära 50 miljarder kronor. Den förbättrade utrikesbalansen avspeglar en kraftig uppgång i den privata sektorns finansiella sparande. Ökningen i det privata sparandet är alltså större än minskningen i det offentliga sparandet. Det betyder, utöver det att sparandet ökar sammantaget, att fördelningen mellan privat och offentligt sparande i Sverige kommer att bättre överensstämma med vad som är vanligt i andra länder och, vilket inte är minst viktigt, bättre överensstämma med liberala värderingar -- att människor själva skall spara och äga i stället för att stat och kommun gör det. Fru talman! Budgetförslaget brukar alltid skapa ett stort intresse för en enda siffra, nämligen saldot. Det förslag till statsbudget som jag har överlämnat visar ett underskott för nästa budgetår på 70,8 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Vad beror det på att det blir ett så pass stort underskott, när vi föreslår strukturella reformer på utgiftssidan som begränsar utgifterna med uppemot 24 miljarder kronor på helår räknat? När man tittar närmare på dessa siffror visar det sig att en mycket stor del av försämringen uppkom redan förra året, 1991. Då minskade statens och socialförsäkringssektorns finansiella sparande med 75 miljarder kronor. Stat och socialförsäkringssektor, det är det som staten, riksdagen, beslutar om mer direkt. Denna försämring på 75 miljarder kronor förra året kan delas upp i två delar. En del, knappt hälften, beror på konjunkturen. Denna del försvinner när den ekonomiska stagnationen brutits och tillväxten tar fart. Den andra delen av försämringen, den andra hälften, beror på olika regelsystem och på politiska beslut. Den försämring av betydande omfattning som skedde förra året beror alltså på att den förra regeringen förde en alltför slapp finanspolitik. Under 1992 och 1993 sker en fortsatt försämring av det finansiella sparandet med ungefär 30 miljarder kronor, alltså väsentligt mycket mindre. Hela denna försämring beror på att den ekonomiska tillväxten ännu inte har hunnit ta fart. Den försämringen försvinner när tillväxten blir bättre. Men det är ett faktum att den regering som nu är har ärvt ett visst underskott, som inte beror på de ekonomiska konjunkturerna. En del av underskottet hos staten och socialförsäkringssektorn uppvägs av ett överskott hos kommunerna, men för den konsoliderade, sammantagna offentliga sektorn kvarstår ett mindre strukturellt underskott. Det skall vi avskaffa. Det är en norm som slogs fast av riksdagen i höstas och som vi självfallet upprepar i finansplanen nu, att de offentliga finanserna inte skall visa underskott över en konjunkturcykel. Fru talman! Regeringens ekonomiska politik lägger en grund för en period av tillväxt, företagande och utveckling i Sverige. I slutet av 1990-talet skall Sverige vara en nation där medborgarna har stor individuell frihet, där det lönar sig att arbeta och spara. Tillväxten skapar utrymme för ett mjukare och mer solidariskt samhälle. I dagens svårigheter ser vi morgondagens möjligheter till ett ökat välstånd. Att klara övergången från en stagnerande höginflationsekonomi -- det var 80-talets modell -- till en växande låginflationsekonomi -- som skall bli 90-talets modell -- och att varaktigt bli kvar i en växande ekonomi med låg inflation, är en tuff uppgift. Det kräver att man vågar ta litet tuffa tag. Finansplanen och budgetförslaget visar både att regeringen gör det och hur vi gör det. Det går att rätta till gamla misstag. Att klara det kräver uthållighet och en mycket konsekvent politik. Det är innebörden i det förslag till statsbudget som jag nu har överlämnat för riksdagens behandling.

Fru talman! Jag vill börja med att önska finansministern en god fortsättning på det nya året. Jag har med stort intresse studerat Anne Wibbles första budget och finansplan. Jag har gjort det med insikt om de krav och svårigheter som en finansminister möter. Runt om i världen brottas regeringar med stora problem: en svag och skakig världskonjunktur med dålig tillväxt, stora budgetunderskott och växande arbetslöshet. Så ser världen ut i dag. För Sveriges del är de ekonomiska problemen mindre än i många andra länder. Men här tillkommer ett par besvärande politiska problem. Det ena består i att vi har en koalitionsregering av inte mindre än fyra partier och trots det en minoritetsregering. Det andra problemet är att dessa partier ställde ut mängder av löften till väljarna under förra året. Ni lovade att ni med ert trollspö skulle skapa tillväxt och nya resurser. Ni lovade stora skattesänkningar och också kostnadskrävande reformer. Detta beskrevs med arrogans och överlägsenhet som ''den enda vägen''. Hur blev det? Nu vet vi svaret. Budgeten och finansplanen visar att ''den enda vägen'' bara är en återvändsgränd. -- Den är en återvändsgränd när det gäller tillväxt och sysselsättning. Den är en återvändsgränd när det gäller fördelning och inflationsbekämpning. -- Den är också -- och det är mycket allvarligt -- en återvändsgränd när det gäller Europapolitiken. Regeringen talar och skriver om produktion, tillväxt och sysselsättning. Men man kan inte prata fram tillväxten. Det är handlingarna som räknas. De åtgärder som ni har vidtagit har verkligen inte skapat tillväxt, tvärtom. När ni slår på bromsen för byggandet, när ni skär ner hushållens inkomster och när ni sätter stopp för kommunerna, då försvagas efterfrågan och därmed också tillväxten. När vi sade detta i höstas, förnekade ni att det skulle bli så. Nu har ni tvingats att skriva ner prognoserna för tillväxten för både 1992 och 1993 -- trots förbättrad konkurrenskraft och trots att exporten redan är på väg upp. Finansplanen bekräftar att vår kritik var riktig. Förklara nu, Anne Wibble, för landets 500 000 småföretagare och alla deras anställda hur de skall få avsättning för sina varor och tjänster, när ni gör allt för att hålla tillbaka efterfrågan! Sverige skulle vara ett av de länder som låg främst i konjunkturuppgången. Nu riskerar Sverige att hamna på efterkälken. Läs gärna vad Kjell-Olof Feldt skrev i Dagens Nyheter häromdagen: ''Den största olyckan vore om västvärldens regeringar, inklusive den svenska, verkligen trodde att strukturreformer av 80-talstyp är lösningen på världens ekonomiska svårigheter. De är som sagt i mångt och mycket förträffliga -- men de är ingen motor för tillväxt.'' Det är bra att ni satsar på aktiv arbetsmarknadspolitik, men det räcker inte när ni går hårt åt jobben på den ordinarie arbetsmarknaden. Ni planerar nu för en arbetslöshet på uppemot 5 %. Detta är orimligt. Hur hög måste arbetslösheten bli för att er ekonomiska strategi skall fungera? Regeringens ekonomiska politik, ''den enda vägen'', är en återvändsgränd också när det gäller fördelningspolitik och kamp mot inflationen. I december delade ni ut julklappar i form av skattesänkningar till dem som har det allra bäst i det här landet. Det var lättnader för många miljarder. Nu är det de sjuka som skall bära bördorna. Det är de som arbetat och slitit, men som ändå vill vara kvar i yrket, som skall bära bördorna. Det är de som i vuxen ålder vill utbilda sig och förkovra sig som skall ta på sig ökade bördor. Det är löntagarna som skall drabbas av ökade avgifter. Ni skall införa två karensdagar. Det har redan sagts att det är ett sjukt förslag. Det har redan prövats i Danmark. Där insåg man att det motverkade syftet att begränsa kostnaderna i försäkringen. Där tänkte man om. När skall den svenska regeringen bry sig om erfarenheterna från Danmark? Ni skall avskaffa delpensionen, den reform som gjort det möjligt för dem som arbetat hårt och länge att vara kvar i arbetslivet och arbeta den tid de orkar med. Att avskaffa den möjligheten leder bara till ökad förtidspensionering. Det är socialt orättfärdigt. Det är ekonomiskt lättsinne. Ni skall sexdubbla avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen. Den skall underlätta en ansvarsfull lönebildning, säger finansministern. Men hur är det -- har inte löntagarna visat sig vara ansvarsfulla genom det stabiliseringsavtal som nu gäller? Och förklara en sak till, finansministern! Det är väl så att löneökningar inte kommer till stånd med mindre än att också arbetsgivaren går med på dem. Hur skall dessa avgifter som drabbar löntagarna påverka arbetsgivarna att vara mer ansvarsfulla med kostnadsutvecklingen? Ni skjuter i realiteten upp den reform av yrkesutbildningen som riksdagen redan beslutat om. Det kommer att hårt drabba de ungdomar som går de yrkesinriktade utbildningarna. Det är också ett hårt slag mot de kommuner som nu med entusiasm står beredda att förverkliga gymnasiereformen. Ni riktar ett hårt slag mot vuxenutbildningen, mot alla dem som i vuxen ålder vill bygga på sin utbildning, förkovra sig och skaffa en större kompetens både för sin egen skull och för arbetslivet. Vad vi har sett nu är försämringar och ökade bördor för stora grupper av vårt folk. Men detta är ju bara början. Ni skall fortsätta på denna väg. Vad blir nästa steg? Och nästa? Och nästa? Hur långt skall ni gå i omfördelning från dem som lever på knappast marginaler till dem som lever gott? Förklara nu för svenska folket varför just de som har det bäst kommer att arbeta flitigare om de får mindre bördor, medan vanligt folk kan förmås göra bättre insats om de tvingas att bära större bördor! Jag undrar om ni förstår vad ni ställer till med. Förstår ni att ni håller på att tända en krutdurk under kommande avtalsförhandlingar? Förstår ni att ni underminerar allt det arbete som vi lade ned förra året på att växla om från inflationslöner till reallöner? Kom inte och säg att ökade motsättningar och klyftor är bra för svenskt näringsliv! Den här perioden riskerar att bli en dyr period för det svenska näringslivet. Regeringens ekonomiska politik, ''den enda vägen'', är en återvändsgränd också när det gäller Strax före jul enade sig elva länder inom EG om att höja ambitionerna på det sociala området och att förbättra löntagarnas rättigheter. Men här i Sverige väljer den borgerliga regeringen att i stället slå följe med den regering som mälde sig ur gemenskapen, den som har de lägsta ambitionerna nämligen Storbritanniens högerregering. Carl Bildt går samma väg och vill genomföra en social nedrustning och en försämring av löntagarnas rättigheter. Jag undrar hur det känns för centerpartister, folkpartister och kds-are att vara stödparti för denna politik. Förstår ni vad det innebär? Förstår ni att ni underminerar opinionen för Europapolitiken genom att välja denna väg? I ett skede av stora förändringar måste det finnas trygghet för individen. Det måste finnas ett samspel mellan ekonomiska och sociala framsteg. Det är detta som är så främmande för högern. Det är ett främlingsskap för vanliga människors villkor som präglar regeringens politik. Ni splittrar nationen i stället för att samla den. Det är därför ni är på väg in i en återvändsgränd även i Europapolitiken. Jag vill mycket allvarligt uppmana er att tänka om, att ta er ur denna återvändsgränd. Annars riskerar ni att spela bort ett historiskt tillfälle för Sverige som nation. Ni försöker lösa 90-talets problem med den politik som användes för att lösa 80-talets problem i USA och Storbritannien. Det var ingen lösning vare sig i USA eller i Storbritannien. Vi vet hur det gick. Det är ännu mindre någon lösning på 90-talets problem i Sverige. Vi socialdemokrater hävdar att den ekonomiska politiken måste vara både rationell och rättvis. Det måste finnas tillräckliga drivkrafter för arbete, produktion och sparande. Men det måste också finnas rättvisa när bördorna skall fördelas: -- Vi vill göra mer för att ta vara på människors vilja till arbete -- de 18 miljarder som regeringen nu satsar på kontantstöd kan och måste användas mera aktivt. -- Vi vill fullfölja kampen mot inflationen -- det förutsätter en rättvis fördelning, som skapar respekt för stabiliseringsavtalet. -- Vi vill skapa framtidstro och satsa hårdare på investeringar för framtiden. Vi vill slå vakt om en välfärdspolitik som omfattar alla men ger mest till den som bäst behöver. -- Vi vill driva en skattepolitik som gör att de som har det bra ställt får vara med och betala efter bärkraft. Till detta, fru talman, skall vi återkomma mera utförligt i en partimotion om 14 dagar.

Fru talman! Det var inte så väldigt oväntade synpunkter som kom från oppositionen, och det beklagar jag litet grand. Det var nästan ett slags fortsättning på höstens diskussioner. Jag hade hoppats att något av juluppehållet skulle ha använts till litet mera konstruktiva tankegångar. Vad Allan Larsson förespråkar är en ny överbryggningspolitik, en sådan som Sverige prövade i början och mitten av 70-talet och som sedan andra länder har prövat. Vi vet att den inte fungerar. Motorn i den framtida svenska utvecklingen kan faktiskt inte vara de skyddade sektorerna utan måste vara den konkurrensutsatta sektorn. Jag beklagar att Allan Larsson tycks ha glömt vad socialdemokraterna själva skrev i sina ekonomiska dokument för mindre än ett år sedan. Det illustrerar att minnet är kort när det gäller att göra någonting som man tror är populärt. Mycket av de synpunkter som framfördes både av Allan Larsson och Lars Werner utgår från påstådda fördelningspolitiska effekter. Jag vill då först rekommendera alla kammarens ledamöter att läsa en bilaga till finansplanen som inte har funnits förut och som just behandlar de fördelningspolitiska effekterna. Utöver den bilaga som Lars Werner nämnde om ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken finns det en annan ny bilaga om de fördelningspolitiska effekterna. Båda de här bilagorna illustrerar den betydelse som regeringen lägger vid fördelningspolitik och vid miljöpolitik som inslag i den ekonomiska politiken, inte som bihang utan som strategiska inslag. Den fördelningspolitik som både socialdemokrater och vänsterpartister tycks förorda är vad jag skulle vilja kalla en dold fördelningspolitik, en mycket orättvis fördelningspolitik. Det är en brist på mod att fatta de beslut som krävs för att undvika en ständigt ökad fortsatt arbetslöshet. Vi vet att arbetslösheten är orättvist fördelad. Det är unga människor, människor med handikapp, invandrare, många unga kvinnor, människor med låg utbildning, som löper störst risk att bli arbetslösa. Vi vet att brist på beslutsfattande leder till ökad arbetslöshet. Det är nu vi ser sviterna av den politiken. Det vill vi ändra på, men ni vill uppenbarligen ha kvar denna brist. Jag beklagar det. Den politik som Allan Larsson tycks förorda skulle inte heller bryta med den höga inflationen under tidigare perioder. Inflationen är en annan sådan här dold fördelningspolitik som har orättvisa effekter. Den omfördelar från människor med få tillgångar till människor med många tillgångar, och det tycker jag är en orättvis fördelningspolitik. Vi vet att när en sådan här överbryggningspolitik som ni tycks förorda leder till att tillväxten uteblir, att ekonomin står stilla, så är det i praktiken de människor som har det sämst ställt som drabbas mest. I en stillastående ekonomi är det aldrig ''det glömda Sverige'' som vinner, aldrig. Det skapas dessutom motsättningar och spänningar mellan grupper och individer som sannerligen inte främjar ett tolerant och öppet samhälle. Låt mig säga något om de förslag som inte oväntat oppositionen uttryckte sitt ogillande med, åtminstone delar av oppositionen. I fråga om karensdagarna anfördes Danmark som exempel. Det är faktiskt en myt att effekten skulle ha blivit den påstådda i Danmark. När man införde en karensdag i Danmark minskade frånvaron, och när man tog bort karensdagen ökade frånvaron -- helt på det sätt som är tänkt. Karensdagar är, kan man säga, någonting som betalas i första hand av de långtidsfriska. Fantastiskt! Det tycker jag är en ganska bra fördelningspolitik. Om man har snuva då och då, kan man faktiskt klara det. Det är inte sant som det har påståtts att den svenska sjukförsäkringen blir sämst i världen eller någonting sådant, näst efter Portugals. De långtidssjuka har betydligt bättre ersättning i Sverige, och det är en medveten politik att satsa just på dem som är sjuka under lång tid. De måste ha en bra ersättning och gott stöd. Werner att det var socialt orättfärdigt att ta bort. Sanningen är den att av de människor som utnyttjar delpensionen har ungefär tre fjärdedelar en inkomst på mer än 150 000 kr. Det är enligt mitt synsätt inte i första hand låginkomsttagare som tillhör gruppen med inkomster på mer än 150 000 kr., utan det är medel och höginkomsttagare. Det är betydligt flera tjänstemän än arbetare som har utnyttjat delpensionen. För dem som har förslitnings och sjukproblem finns fortfarande möjligheter till förtidspension eller förtida uttag, om man av helt privata skäl vill ha en tidigare pensionsålder än 65 år. Förändringen i A-kassan motsvarar, kan jag nämna, ungefär 120 kr. i månaden. Det kan vara bra att veta, för det ger ett litet annat intryck än när det talas om sexdubbling. Gymnasiereformen tog också både Allan Larsson och Lars Werner upp och påstod fullständigt felaktiga saker. Gymnasiereformen ligger fast. Det står att läsa i finansplanen. Vi har delat ut den i förväg till oppositionen för att ni skall kunna läsa vad som står där. Reformen kommer att genomföras i den takt som kommunerna själva vill. Det tycker vi är bra. Det visar sig inte oväntat att många kommuner är utomordentligt måna om att det skall bli bra kvalitet i gymnasieutbildningen också på de yrkesinriktade linjerna. Därför visar det sig att inte fullt så många kommuner som man har trott vill genomföra reformen redan från hösten. Kanske ungefär en femtedel av kommunerna vill göra det nu och resten kommer ett år senare, men själva reformen ligger fast, och den skall genomföras i den takt kommunerna själva bestämmer. Det är en utomordentligt bra princip att de som är ansvariga för verksamheten också har att fatta beslut om när det hela skall träda i kraft. Allan Larsson påstod en gång till -- jag vill kommentera det -- att vi skulle göra som man har gjort i England, social nedrustning och annat sådant. Jag vill gärna upprepa vad jag har sagt ett par gånger tidigare, nämligen att vad man gjorde i England var att man höjde skatter och ökade de offentliga utgifterna. Detta ledde icke oväntat till ökad arbetslöshet. Inte särskilt bra. Vi tänker göra precis tvärtom. Vi tänker sänka en del skatter och minska en del offentliga utgifter. Vi tänker genomföra strukturellt betingade utgiftsreformer som får systemen att fungera bättre. Vi räknar med att detta kommer att leda till att arbetslösheten minskar. Det är i själva verket det enda sättet att faktiskt åstadkomma den ökade sysselsättning som jag tror att även oppositionspartierna gärna skulle se. Det räcker liksom inte med ord. Man måste också visa i handling. Ian Wachtmeister tog upp några olika ting. Jag vill nämna att skattetrycket faktiskt inte är 58 %, som påstods, utan nästa år kommer det att vara nere i 52 %. Det är en ganska betydande sänkning, som jag tycker är utmärkt bra, jämfört med de tidigare nivåerna. Det behöver ske ytterligare sänkningar, i första hand av skattesatser som är strategiska för företagande och sparande. Man får kanske också tolka Ian Wachtmeisters påstådda förkärlek för att komma mycket långt ner i skattetryck så att Ny Demokrati kommer att föreslå betydande utgiftsneddragningar, utöver de 27 miljarder kronor som finns i budgetförslaget. Vi skall titta på dem -- det skall bli mycket intressant. Får jag också tolka Ian Wachtmeisters uttalande så att Ny Demokrati tycker att allting utom tandvården är jättebra, så är det väl ett trevligt och bra besked. Lars Werner ställde en fråga om de tillkommande utgifterna brutto på minus 7 miljarder kronor. Det är mycket enkelt. Det beror på att där ligger de konkreta budgeteffekterna av ett stort antal av utgiftsförändringarna. Karensdagar t.ex. och en hel rad andra förslag kommer att träda i kraft den 1 januari 1993. De presenteras för riksdagen här under våren, och de pengarna ligger i den s.k. Så det är mycket enkelt och inte alls konstigt. Det illustrerar att den här regeringen har ambitionen att minska på en del utgifter, och då är det naturligt att en post för kommande förslag också blir minus i stället för plus. Sammanfattningsvis, fru talman, tycker jag att det var en liten aning bekymmersamt, med hänsyn till mitt intresse av att ha en bra och sakligt inriktad ekonomisk-politisk debatt i riksdagen, att det var så mycket gammal skåpmat som framfördes och att det inte tycks finnas egentligen någon beredvillighet till ett ekonomiskt-politiskt nytänkande. Från socialdemokratiskt håll har man t.o.m. glömt det som man själv framförde för mindre än ett år sedan.

Fru talman! Jag hoppas att finansministern kommer att fortsätta att tillhöra dem som får äran att förbli långtidsfriska. Jag skall svara på de frågor som har ställts. Ja, vi har många förslag till utgiftssänkningar. Det är bara att läsa dessa förslag när de kommer. Jag har faktiskt nämnt en hel del i dag, men det kanske inte var så intressant. Jag nämnde partistödet, vilket är farligt att tala om här. Jag nämnde presstödet, och pressen sitter ju på läktaren. Jag talade om att man skulle ta bort landstingen, där era polare sitter. Jag talade om organisationsstödet, som smörjer hela vänskapskorruptionen. Jag talade om en omläggning av u-hjälpen. Det finns mycket att göra. Jag har gjort en liten observation i fråga om dynamiska effekter. Då och då talas det mycket föraktfullt om dynamiska effekter. Man talar om att det inte finns några dynamiska effekter. Men hur kommer det sig då att det gamla socialdemokratiska budgetunderskottet, som inte skulle bli något underskott, blev 50 miljarder? Var detta inte en dynamisk effekt? Hur kommer det sig att man tror att ränteläget påverkar hur folk gör? I själva verket består hela tillvaron av dynamiska effekter. I regeringens egna skrivningar skyller man alla problem i årets budget på den ekonomiska stagnationen. Det är dynamiska effekter. Sedan vill jag säga en sak som är mycket viktig. Sverige måste i handling satsa på småföretagen. Det talas mycket om detta, men det återstår fortfarande att se att det blir något av. Vi skall också satsa ordentligt på turismen. Nu står det åter någon lakonisk formulering om att det enda som man skall göra på den sidan är att lägga ned turistrådet, trots att jag trodde att regeringen fick bakläxa på detta i riksdagen. Men jag kanske är ovan vid arbetet här. Riskvilligt kapital för småföretag utgör fortfarande samma problem. Vi har förslag, och de kommer att framföras i motioner, och jag har nämnt ett här, nämligen det om investeringsbank och utvecklingsbank. Detta är mycket viktiga frågor för Sverige. Det är fortfarande mycket svårt att få fram riskvilligt kapital. Det är bara att läsa tidningen för att få veta det, om ni hinner med det. En annan sak som jag vill ta upp är ungdomslöner. Jag vänder mig här till arbetsmarknadens parter, de kanske hör på, och en del av dem sitter väl i kammaren. Bit er inte fast i bordskanten, eftersom ni då kommer att bita er själva i baken. Se till att det blir ungdomslöner, och se till att ungdomsarbetslösheten inte ökar utan tvärtom försvinner. Ta även bort det som jag vill kalla för den politiska masochismen, alltså att man håller på att straffa sig själv. Vi i Sverige håller på att straffa oss själva med konstiga saker. Vi inför miljöavgifter och speciella energiskatter, så att vi inte kan tillverka saker här i Sverige utan måste köpa dem utomlands. Då tycker vi att vi har varit mycket duktiga. Jag tycker inte att vi har varit duktiga, utan jag tycker att vi i så fall har varit dumma. Vi måste inse att vi lever i en värld. En annan sak. Plocka bort särintressena ur verk och myndigheter och överallt. Vi har fortfarande stora delar av korporativismen kvar. Den trodde jag att en del av regeringspartierna var emot innan de kom i regeringsställning, men detta kanske försvann på vägen någonstans. Ett tragikomiskt hot mot budgeten är att brott trots allt kanske inte lönar sig. År 1986 stal staten massvis av miljarder från pensionärerna. Det var då en annan regering. Greppet som kraftigt kritiserades av lagrådet kallades för engångsskatt, och det var en grundlagsstridig retroaktiv inkomstbeskattning som endast kan tänkas i ett nästan totalitärt system. Nåväl, notan med ränta på ränta är i dag 25 miljarder, och fallet skall, som ni vet, avgöras av regeringsrätten, som nu har möjlighet att visa att den utgår från lagen och inte från politisk eller korporativ makt. Det är inte så lätt att vara tjuv om man åker fast. Beträffande behovsprövade bidrag vill jag säga följande. En vacker dag måste det vara riktigt att pröva bidragen. I ett välmående samhälle borde bidragen egentligen alltid vara behovsprövade. Varför inte börja nu och se över barnbidragen? Är alla de 14 000 milj.kr. per år rättvisa, motiverade och samhällsekonomiskt rimliga? Är det egentligen någon som tror det? Den totala barnomsorgen i Sverige, om man lägger ihop dessa poster, uppgår till ungeför 54 miljarder inkl. föräldraförsäkringen, barndaghem, osv. Jag tycker att man nu skulle ta och se över detta. En annan sak. Tänk om folk alltid fick se vad skatten är. Tänk om vi alltid vågade redovisa skatten. Tänk om det fanns en skyldighet för alla att alltid visa hur mycket som är skatt på lönen och på allt som vi köper. Då skulle folk koka över, och högskattebevararna skulle kanske duka under. Anne Wibble sade någonting om motorn i den svenska ekonomin. Se upp med en sak: Motorn i den svenska ekonomin håller på att bli svart på grund av regler, politiska beslut, förordningar, pålagor och skatter. En sak som vi jämt efterlyser är mera av konsekvens och mindre av halvmesyrer. Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, går inte att ha kvar så länge man inte har yttrandefrihet. Vi måste ta upp den till omprövning. Det går inte lika lätt med ett YGL utan Y som det går med ett vpk utan pk, om fru talmannen eller i varje fall näste talare förstår.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Som alla vet har det varit kaos under jul och nyårshelgen. Vi hade ju ett antal bombhot runt om i Sverige, av vilka dess bättre bara ett effektuerades. Det här skapade problem. Vi vet att polisen redan i nuläget har små resurser, och polisen fick sätta in en stor del av resurserna för att just kontrollera om dessa bombhot -- de flesta dess bättre falska -- var verkliga eller ej. Det innebar att annan viktig polisverksamhet inte kunde fullgöras. Statsrådet talar i sitt svar om vad som gäller på lagstiftningens område i dessa fall och vilka straff som kan utmätas ifall man får tag i gärningsmännen. Det är bra att detta påpekas i Sveriges riksdag, för jag tror att många inte riktigt vet vad de sysslar med. Det är nog så i dag att en del sitter hemma och ser på TV samt lyfter telefonluren och uttalar ett bombhot i hopp om att kunna åstadkomma en del kaos hos polis, brandkår och sjukvårdspersonal. Därför är det bra att det understryks hur strängt man ser på detta och att faktum är att vederbörande kan bli tvingade att ekonomiskt ersätta de personer som lidit skada genom att t.ex. tåg eller flyg försenas. Därför tycker jag att svaret är bra och fullödigt. Det enda som jag finner tveksamt är den sista meningen, där statsrådet säger att kanske beroende på den starka fokuseringen i massmedia har en del människor ryckts med och sällat sig till den skara som framför dessa falska bombhot. Jag vet att det här är ett stort problem för massmedia, och jag förstår att när det görs någonting som kanske engagerar 30--40 poliser kan det vara frestande för journalister att skriva om saken. Tack!
Herr talman! Jag skulle vilja kommentera det sista som Sten Andersson i Malmö sade. Det rör sig om en mycket svår balansgång. Vi skall vara på det klara med att uppmärksamheten kan behövas för att vi som står utanför skall kunna medverka genom att ge tips för att man skall kunna hitta lösningar. Å andra sidan vet vi, som jag påpekade, att virrhjärnor kan få idéer, när de blir informerade om att den här typen av händelser är på gång. Det gäller att försöka komma fram till en balans.
Herr talman! Jag delar helt statsrådets uppfattning om det svåra i balansgången. Men låt mig referera debatten och tala om, vad det är som gäller, ifall man uttalar ett falskt bombhot eller ett som dess värre är riktigt, så att folk får reda på hur lagstiftningen ser på saken. Detta är inte och skall inte heller vara den lekstuga som en del människor i dag tyvärr tror att det är.

Herr talman! I och för sig har byggsektorn blivit för stor under dessa överhettningsår. Det råder inget tvivel om det. Men det kan aldrig försvara att man nu slår ut branschen i så oerhört hög grad som nu sker. Om detta är att sanera ekonomin och byggbranschen från verksamhet, tycker jag att man är på helt fel väg. Det skapar ekonomiska problem. Framför allt moderaterna och folkpartiet gick till val på att man skulle sätta fart på Sverige och öka tillväxten. Men om man gör ett tvärstopp i byggverksamheten på det sätt, som man nu har gjort, skapar man ingen tillväxt, utan man skapar recession.

Herr talman! Med all respekt för statsrådet Bo Lundgrens kunskaper om byggsektorn och utvecklingen inom denna tror jag faktiskt att jag vet litet mer om det, eftersom jag lever mycket nära verkligheten. I Hälsingland finns nu en byggarbetslöshet på 35 %. I Hälsingland kan byggboomen definitivt inte ha varit av den arten att man nu ligger på 1988 års siffor, utan verksamheten ligger självfallet på en nivå långt under den som rådde år 1988. När det sedan gäller bostadsbyggandet är det mycket enkelt att få ner efterfrågan på bostäder. Det är bara att se till att det blir dyrt och ovisst när det gäller hur man skall klara finansieringen av sitt boende i framtiden. Då minskar man efterfrågan. Men det är en ekonomiskt betingad minskning av efterfrågan. De fysiska behoven på bostadssektorn är ca 30 000 -- 40 000 bostäder om året.

Herr talman! När det gäller byggnivåerna är 30 000 -- 40 000 lägenheter per år det långsiktiga behovet. Det innebär icke att jag tar avstånd ifrån de nivåer som vi så att säga var på väg in i. Jag fick nyligen ta del av siffror när det gäller antalet låneansökningar till länsbostadsnämnderna och de lån som har beviljats. Dessa siffror visar ingen minskning, utan de ligger på ungefär normal nivå. Om regeringen grundar sina antaganden om hur byggsektorn ser ut på ett sådant underlag, får man en klart överdriven uppfattning om hur byggverksamheten ser ut. Det byggherrarna i realiteten har sysslat med under de senaste två tre månaderna är att stoppa objekt, och det gäller även objekt där man har fått lån beviljade och varit klara att köra i gång. Man har lagt ner energi på att stoppa dessa objekt, och det slår igenom i verkligheten i arbetslöshetstalen. Det är en mycket säker mätare på branschens kapacitet.

Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att det är alldeles fel när det är stora fluktuationer i bostadsbyggandet. I det avseendet kan jag också kritisera alla tidigare socialdemokratiska regeringar, men min kritik är naturligtvis oerhört mycket starkare mot den borgerliga regeringen som genom en hel rad missgrepp nu har skjutit byggbranschen i sank.

Herr talman! Carl Olov Persson har frågat mig vad jag avser att göra för att biogasprojektet i Kungsör med flera kommuner skall kunna förverkligas. Användningen av biobränslen har en viktig roll i omställningen av energiproduktionen och har flera fördelar från miljösynpunkt. Huvuddelen av de biobränslen som nu används är skogsbränslen. Biogasens bidrag till energiförsörjningen är än så länge marginellt. Men det pågår ett omfattande forsknings och utvecklingsarbete när det gäller biogas. I enlighet med den energipolitiska överenskommelsen får verksamheten ett omfattande statligt stöd. Det är främst NUTEK, dvs. närings och teknikutvecklingsverket, som administrerar stödet. Stödet är inriktat både på forskning kring biogasproduktionen och på praktisk användning av tekniken. Flera pågående projekt baseras på rötning av förbehandlat hushållsavfall. I en annan grupp projekt tar man tillvara metangas som bildas i deponerade sopor. Det är också möjligt att utnyttja andra råvaror för biogasproduktion. Till hösten kommer det att finnas en anläggning i Gemensamt för de projekt som har fått statligt stöd i enlighet med energiöverenskommelsen är att de åtminstone på sikt bedöms kunna utmynna i en energiproduktion som inte ger ekomiska förluster. I de projekt som hittills har fått stöd behöver man inte kalkylera med några kostnader för råvaran. Tvärtom kan man räkna med ersättning för att avfallet tas om hand. Kungsörs kommun har ansökt om statsbidrag till en utvecklingsanläggning för framställning av biogas baserad på jordbruksgrödor. Ansökningen har avslagits av naturvårdsverket med hänsyn till de stora kostnaderna för projektet. NUTEK har ännu inte fattat något beslut i frågan. Av kommunens ansökan framgår att projektet förutsätter ytterligare statliga insatser av bl.a. forskningsmedel framöver. Det finns alltså statliga resurser för att stimulera utveckling av biogasanvändning. Hur dessa medel skall fördelas på olika projekt avgörs bäst av de myndigheter som har specialister på området.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Detta är ju en projektidé eller ett pilotprojekt som kanske kostar ganska mycket pengar. Jag anser att avslaget har gjorts på felaktiga grunder. Om man gör en serieproduktion av en sådan här tillverkning av biogas kan man kanske sänka kostnaden till en tredjedel. Det tragiska är att det här beslutet inte kan överklagas. När det gäller avfallssidan finns det ingen möjlighet att skapa någon egentlig produktion av kraft den vägen. Det ger så pass litet, och motsvarande produktion skulle kräva avfall från 70 000 hushåll. Man har ett projekt för detta i Helsingör. Detta är ju ett bra projekt ur miljösynpunkt på alla sätt. Man kan bevara det öppna landskapet och man behöver inte odla med hjälp av gödningsämnen. Det är självförsörjande på den punkten. Man behöver inte använda några gifter eftersom man de två första åren har mycket klöver i vallen och den drar ner kvävet och kväver ogräset. Man förbättrar faktiskt jordarna utan att tillföra någon konstgödsel eller något gift. Projektet ligger helt i linje med beslutet om svenskt jordbruk. Det är alltså ett hundraprocentigt slutet kretslopp. Därför finner jag det mycket angeläget att ett sådant projekt kommer till stånd.
Herr talman! Jag delar bedömningen att det är intressant med olika typer av projekt. Jag har förstått att de kalkyler som har gjorts ändå redovisar högre kilowattkostnader än vad man får vid t.ex. förbränning av motsvarande mängd biologiskt material. Det är väl en av de faktorer som är litet bekymmersamma i de här sammanhanget. Det beror kanske delvis också på att verkningsgraden i ett biogasprojekt är något lägre än när det gäller förbränning. NUTEK har en möjlighet att bedöma detta ytterligare. Jag utgår från att man då tar hänsyn till relevanta faktorer.
Herr talman! Avslaget har ju kommit från naturvårdsverket. Det vore mycket bra om olika enheter verkade mot samma mål och att naturvårdsverket och NUTEK arbetade åt samma håll. Det vore bra om jordbruks-, miljö och energipolitik också arbetade åt samma håll. När det gäller det öppna och fina landskapet kring Kungsör är det mycket angeläget att det hålls öppet. Det är stor risk för att det inte kommer att få vara så.
Herr talman! Jag vill bara understryka att det finns många möjligheter att gå fram. Biogasjäsning är inte den enda, utan det finns även andra sätt att producera energi på jordbruksmark. Både de enskilda aktörerna på marknaden och samhället bör naturligtvis sträva efter att få en mångsidighet i de här sammanhangen. Jag hoppas att man skall ta hänsyn till detta även här.

Luftfartsverket är ansvarig myndighet för den civila flygtrafiksäkerheten i Sverige. Regeringen har bemyndigat verket att utfärda föreskrifter. Verket har även tillsynsansvar medan flygföretagen och övriga marknaden har det verkställande, dvs. det operativa ansvaret. I praktiken är det luftfartsinspektionen som fastställer principer för egenkontroll på flygmarknaden. Luftfartsinspektionen ställer alltså krav på hur olika verksamheter skall lägga upp sitt flygsäkerhetsarbete. Det gäller både flygföretag och underhållsverkstäder m.fl. De bestämmelser som finns när det gäller isbildning säger att flygplanet skall vara fritt från is och snö före start. Det åligger flygbolaget att se till att så sker genom att utfärda instruktioner och arbetsrutiner. Orsaken till olyckan i Gottröra är inte klarlagd eftersom haverikommissionen inte är färdig med sitt arbete. Någon rekommendation till åtgärder finns alltså inte ännu. Luftfartsinspektionen följer emellertid utredningen och kan vidta åtgärder även under hand om luftfartsinspektionen finner anledning till detta. Tillverkarlandets myndigheter har ett ansvar för att gå ut med direktiv vid en olycka eller vid andra incidenter. Operatörerna skall automatiskt följa sådana direktiv. För närvarande finns det dock enligt min uppfattning inte något skäl att ta initiativ till någon ändring av det säkerhetssystem och de rutiner som gäller. Under alla omständigheter bör haverikommissionens rapport avvaktas. Flyget är trots allt det säkraste transportmedlet, och SAS är ett av de säkraste flygbolagen i världen, enligt tillgängliga uppgifter.

Herr talman! Jag kan hålla med om att man nu naturligtvis har vidtagit säkerhetsåtgärder. Det vore ytterst märkligt om man inte gjorde det efter olyckan i Gottröra. Enligt de uppgifter jag har sett har inte alla plan en tofs. Passagerare har också rapporterat att den manuella kontrollen, touch-kontrollen, inte har genomförts. Om detta beror på den mänskliga faktorn, tillsynssystemet eller något annat kommer naturligtvis att klarläggas så småningom. Men faktum är att en rad incidenter och nu senast olyckan i Gottröra har inträffat. Det borde därmed finnas anledning att se över hela systemet. Det kanske är så att vi tror att den moderna tekniken och den organisation vi har med genomarbetade föreskrifter och instruktioner alltid är en garanti för att allting skall fungera. Men samtidigt sker stora förändringar i villkoren för flygtrafiken. Volymen ökar, verksamheten omorganiseras mer eller mindre ständigt, personal byts ut, de ekonomiska kraven ökar, osv. Jag hoppas att regeringen noga följer denna utveckling.

Herr talman! Om SAS har ett bättre och mer omfattande säkerhetssystem än andra bolag är det sannolikt därmed också dyrare. Konkurrensen på den internationella luftfartens område skall öka. Då kommer den ekonomiska pressen att öka ytterligare på SAS. Det finns då en risk för att man försöker åstadkomma billigare säkerhetsrutiner. Jag har uppfattningen att vi inte får lämna alltför mycket till ekonomerna när det gäller att avgöra frågorna om luftfartens säkerhet i framtiden.

Herr talman! När det har skett ett antal incidenter, smällar har förekommit i motorerna och efter haveriet i Gottröra kan man inte helt och fullt påstå att säkerhetssystemet har fungerat.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Det är naturligtvis inte så positivt som jag kanske hade önskat, även om man kan göra en positiv tolkning genom att läsa mellan raderna i utbildningsministerns svar och också i den budgetproposition som utdelades efter att jag hade inlämnat denna fråga. Låt mig dock understryka att det är betydelsefullt för intressenterna i byggprojektet att få ett besked så snart som möjligt. Det här är en paketlösning, med en mycket ambitiös tidsplan, och om det skall vara möjligt att starta utbildningen i den nya högskolan behöver ett beslut komma i januari för att byggnadsarbetena skall komma i gång i september. Per Unckel tar i sitt svar upp frågan om hyresökningar föranledda av de nya lokalerna.

Det är alltså en mycket god ekonomisk insats. Jag understryker alltså att behovet av ett beslut är mycket stort, både för högskolan och för intressenterna i projektet men också för de byggnadsarbetare som kan få arbete.
Herr talman! Regeringens förslag i denna del ingår i en utomordentligt ambitiös satsning på upprustning och nybyggnationer för högskolorna runt hela landet. Det handlar om nybyggnad här i Uddevalla, med just ingenjörsutbildningarna som utgångspunkt. Jag tror inte, herr talman, att jag av författningsmässiga skäl är tillåten att vara mera positiv gentemot fru Israelsson än vad jag faktiskt är i det svar som jag nu har redovisat. Som fru Israelsson säkerligen vet saknar regeringen egen majoritet i riksdagen och är beroende av riksdagens tillstyrkan till det förslag som vi visligen framlade samma dag som fru Israelsson inlämnade sin fråga till kammaren.

Herr talman! Om det ankommer på mig att uttrycka stöd för tilldelningen i just denna del i regeringens budgetproposition kan jag nog lova ett stöd på den punkten.
Herr talman! Jag vill inte vara grinig, men jag behöver några flera röster till stöd än fru Israelssons personliga.

Herr talman! Thage G Peterson har frågat mig på vilket sätt kontakterna med näringslivet i fortsättningen skall äga rum och om jag inte ser någon fara i att dessa kontakter nu kommer att privatiseras. I samband med att den nya regeringen tillträdde, inledde jag en genomgång av departementets organisation och arbetssätt. Denna genomgång har resulterat i beslut att lägga ner de permanenta organ som fanns för kontakter mellan departementet och näringslivet, fackliga organisationer etc. De samrådsorgan som avvecklats har som mest sammanträtt några gånger per år. Mötena har ofta haft karaktär av allmänt informationsutbyte. Jag har uppfattningen att kontakterna med näringslivet är synnerligen väsentliga. Innehåll och former måste emellertid avpassas till de olika sakfrågor som diskuteras. Det är bara på det sättet som kontakterna med näringslivet kan ge konkreta resultat. Jag kommer i fortsättningen att ha omfattande kontakter med näringslivet.

Herr talman! Vi har mycket omfattande kontakter med näringslivet, näringslivets organisationer, fackliga organisationer, forskare, forskningsrådsnämnder och ett mycket stort antal udda organisationer, som uppvaktar oss. Jag har även tagit initiativ till ett antal samlingar, där vi har träffat företrädare för olika delar av samhället. Ett stort antal av dessa har kommit tillbaka, och de har även återkommit i samband med mina inbjudningar. Jag vill dock understryka att jag nu, till skillnad från hur det tidigare har gått till vid sådana inbjudningar, varierar vilka som deltar vid resp. sammankomst. Vilka som deltar beror på vilken fråga som skall diskuteras och på vilket syftet är. Dessutom har behovet av viss förnyelse bidragit till denna nyordning. Samtidigt försöker jag självfallet upprätthålla regelbundna kontakter med människor som kan tillföra åsikter, idéer och tankegångar som kan stärka näringspolitiken som sådan.

Herr talman! Jag har inga ''hemliga kontakter'', och jag har inte heller för avsikt att i framtiden ha några sådana. Jag är heller inte beredd att redovisa vilka människor som besöker eller uppvaktar mig. Det är inte rätt mot de personer som kommer. De har rätt att själva avgöra om de vill vara offentliga när de lämnar sina synpunkter. Däremot diarieförs självfallet alla inbjudningar, all annan korrespondens, alla minnesanteckningar och alla protokoll som finns för cirkulation. Detta sker av förklarliga skäl, i och med att regelverket är sådant. Mina kontakter är omfattande. Jag bedömer det som värdefullt att ha kontakter med alla delar av samhället. Den metod och den arbetsmetodik jag har valt -- som skiljer sig från min företrädares -- är den som passar mina syften och mina möjligheter att i högsta möjliga grad ta till vara synpunkter från omvärlden.

Herr talman! Jag bestrider inte den arbetsmetoden; statsrådet skall välja den arbetsform han anser vara bäst. Men det är ett demokratiskt intresse att den verksamhet som äger rum i kanslihuset och i regeringskansliet också kan bli föremål för medborgarnas insyn och granskning. Jag skall ge två exempel på det som jag menar är regeringens ovilja att ta emot goda råd. Det första exemplet gäller byggandet. Den socialdemokratiska oppositionen, byggindustrin och facken varnade regeringen för att genomföra dråpslaget mot byggandet. Detta har nu lett till en kris inom bygg och bostadssektorn, med en rekordarbetslöshet. I detta sammanhang hade samtal och råd varit värdefulla, om regeringen hade velat lyssna. Det andra exemplet gäller författningen. Det är faktiskt, Per Westerberg, första gången i den moderna svenska demokratins historia som en svensk regering har struntat i synpunkter och erinringar från den politiska oppositionen om vilka frågor som skall grundlagsutredas. Trots våra kraftfulla avrådanden fastställde regeringen direktiven till de nya författningsutredningarna. Jag tar dessa exempel som två bevis på att en ny tid har kommit till regeringsarbetet och till kanslihuset. Man struntar där i att lyssna på andras synpunkter och erinringar.

Herr talman! Jag lovar att jag i annat sammanhang skall komma tillbaka i den här frågan. Jag vill nu bara notera följande: Det har blivit mycket mer av slutenhet och mycket mer av ovilja att lyssna sedan moderaterna och den borgerliga regeringen tog plats i regeringskansliet. Det viktiga i detta sammanhang är inte bara att man skall vara positiv till att lyssna på råd, utan det är också fråga om en anständighet. Jag tog upp författningsfrågan, och jag gjorde det därför att det är mycket anmärkningsvärt att vi i dag i Sverige för första gången upplever att man tillsätter en författningspolitisk utredning om demokratins spelregler och att regeringen, den borgerliga regeringen med moderaterna i spetsen, så till den milda grad förkastar oppositionens synpunkter och erinringar på de författningsfrågor som skall tas upp av utredningen. Det är illavarslande för framtiden, Per Westerberg.